Herr talman! Den svenska kapitalmarknadens struktur och utveckling har självfallet ett avgörande inflytande över vårt samhälles utveckling. Det torde vara få frågor som behandlas här i kammaren som så genomgripande påverkar förhållandena för samhället liksom för enskilda individer som just denna fråga. Det råder en bred enighet om att sparandet i samhället måste öka. Det råder en lika stor enighet om att detta sparande måste kanaliseras till produktiva investeringar, om vi långsiktigt skall kunna klara vår välfärd. Men när det sedan gäller hur kapitaltillgångarna skall kanaliseras till produktiva insatser i industrin, jordbruket och hantverket, då är vi inte ense längre. Det är helt självklart för varje sparare att pengarna placeras så att man får en trygg förräntning på kapitalet. Tar man en större risk krävs en större ersättning. Om de största favörerna finns i att placera pengarna i improduktiva spekulationsobjekt, placeras en ökande del av sparandet på detta vis. Om vi utgår från att vi avvisar tvångsmässiga åtgärder för hur enskilda människor bör disponera sitt kapital, blir den enda lösningen att vi måste tillåta de produktiva investeringarna att bli mera lönsamma för att de skall komma till stånd. I propositionen 1978/79:165, som vi nu behandlar, redovisas mycket klart hur kapitalmarknaden successivt hårdnat under 1970-talet. Delvis har detta varit en följd av att staten själv tagit i anspråk en så betydande del av marknaden. Resultatet har blivit att främst de mindre och medelstora företagen understundom haft betydande problem att tillgodose sina finansieringsbehov. Detta är allvarligt inte minst i en tid då industrin står mitt i en kraftig omstrukturering, samtidigt som stora behov av nya arbetstillfällen anmäler sig. Blickarna riktas ju då emot de mindre och medelstora företagen där den främsta expansionskraften finns. Just denna aspekt bör tillmätas ökad betydelse när det gäller hur man hanterar den framtida kapitalmarknaden. I utskottets betänkande presenteras förslag om att ökade återlånemöjligheter skall ges de mindre och medelstora företagen i fråga om AP-fondsmedlen. Detta är tillfredsställande. I en tid när investeringsviljan allmänt sett är låg — bl.a. beroende på lönsamhetsproblem i vissa mycket stora projekt — har vi dock en sektor där investeringsobjekten står i kö. Jag tänker på jordbruket. När vi i dagsläget har problem med investeringsviljan i industrin och samtidigt har problem med att få i gång ett tillräckligt byggande, borde det vara angeläget att utnyttja den drivkraft i ekonomin som investeringsviljan inom jordbruket utgör. Vi har ju också fått bättre insikter om detta under senare år. Det är enligt centerns mening mycket tillfredsställande att en utredning om jordbrukets kapitalförsörjning nu tillsätts. Bostadssektorns finansieringsfrågor skall ju enligt ordningen på talarlistan behandlas något senare. Men jag tar mig friheten att redan nu ge några synpunkter på även den delen av vårt betänkande. Bostadssektorns finansiering har, som finansutskottet påpekar, under senare år fungerat hyggligt. Detta beror väl tyvärr bl.a. på att volymen kraftigt minskat. Inte desto mindre kan det enligt utskottet finnas goda skäl att se över denna del av kapitalmarknaden — särskilt eftersom staten själv i nuvarande system i så hög grad fungerar som bank. Ett sätt att begränsa denna del av statens åtaganden vore onekligen om instituten kunde överta hela den långfristiga finansieringen. Utskottet anser ju också att denna fråga behöver ses över — detta även med sikte på att försöka åstadkomma rationaliseringar i administrationen. Propositionen föreslår oförändrade möjligheter för bostadsinstituten att finansiera oprioriterad långivning i samband med överlåtelser, omoch tillbyggnader utan statliga lån och icke statsbelånade affärsoch kontorshus. Det är bra att utskottet på denna punkt föreslår ett tillkännagivande av att de nya reglerna skall medge samma möjlighet till kreditgivning till dessa ändamål som tidigare. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till finansutskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! En av de viktigaste uppgifterna för svensk industripolitik är att klara den satsning på framtiden som är en förutsättning för att Sverige skall kunna behålla sin ställning som industrination under 1980-talet. Det handlar om att stimulera teknisk forskning och utveckling, om att tillvarata löntagarnas erfarenheter och kunskaper, om att utnyttja kunnandet inom den gemensamma sektorn. Men det handlar framför allt om att hålla industrins investeringar på den höga nivå som möjliggör den nödvändiga industriella utvecklingen, en utbyggnad av produktionskapaciteten, en ökad produktion och en full sysselsättning. Därmed ges investeringsnivån en nyckelroll när det gäller Sveriges ställning som industriland i framtiden. Industriinvesteringarna måste höjas väsentligt. Om det säger sig alla vara överens. Men det räcker med ett enkelt studium av statistik för de senaste åren för att konstatera att utvecklingen i stället gått åt andra hållet. Industriinvesteringarna har rasat. De vikande industriinvesteringarna är nog de borgerliga regeringarnas största motgång och besvikelse. De borgerliga regeringarnas oförmåga att hålla industriinvesteringarna uppe har inneburit stora skador på vårt lands ekonomi och näringsliv. Det är befogat att tala om en katastrofal utveckling för vårt land när det gäller investeringssidan, och det är svårt att förstå varför de borgerliga regeringarna varit så motvilliga och så handfallna när det gällt att möta investeringsraset. Herrar Fälldin, Ullsten och Bohman får ta på sig det fulla ansvaret för att investeringsraset har blivit den allvarligaste frågan i vårt näringsliv och i vår ekonomi. Det är fullt befogat att säga att regeringen nu förlorat kontrollen över utvecklingen. Fram till år 1976 upprätthölls en i jämförelse med omvärlden hygglig investeringsnivå. Men år 1977 gick investeringarna tillbaka för första gången på lång tid. Utvecklingen i fråga om investeringarna blev katastrofal. Minskningen under 1977 och 1978 blev över 30 96. Under 1979 har möjligen en viss återhämtning skett från detta rekordlåga läge, men det är ännu osäkert hur det blir. SCB:s nationalräkenskapsberäkningar visar att någon ökning av industrins investeringar inte skedde under första halvåret i år. Investeringsenkäterna däremot tyder på en viss uppgång. Ännu osäkrare är uppgifterna om det kommande året, om 1980. De nuvarande uppgifterna tyder på en volymökning av industrins investeringar, men någon större förändring i återhämtningstakten väntas inte. Och — detta är det viktiga — även om man antar en relativt kraftig volymökning på ca 8 96, som t.ex. LO-ekonomerna gör, blir investeringsnivån 1980 ändå inte tillnärmelsevis den vi hade i mitten av 1970-talet och som vi nu skulle behöva för en industriell återhämtning. Dessa år av extremt låga industriinvesteringar kommer att kasta en slagskugga över svensk industri under många år framåt. Det har gett oss ett utomordentligt dåligt utgångsläge för att möta 1980-talets problem och framtidens krav på vår industri. 1980-talets problem för vår industri är svåra, och framtidens krav på industrin är mycket stora. Vi har genomlevt några år av strukturkriser och ibland brutala omställningar. Men utvecklingen under den kommande tioårsperioden kommer att bli än svårare. Vi har upplevt hur nya producentländer börjat konkurrera på de marknader som vi vant oss vid att betrakta som våra. I framtiden kommer denna nya konkurrens att bli än hårdare. Och den tekniska utvecklingen med automatisering, datorer och robotar kommer att gå än snabbare. Kraven på att utveckla vår industri kommer att ställa stora anspråk på kapital och nysatsningar, om vi skall hänga med, om vi skall kunna erbjuda människorna jobb. Det är mot denna bakgrund den låga investeringsnivån, investeringskrisen, är mycket allvarlig. De borgerliga regeringarna har hittills visat föga förståelse för allvaret i detta problem. Visst håller man med om att en ökning av investeringarna är önskvärd. Men det kommer inga förslag för att komma till rätta med problemen, inga åtgärder. Man är låst i de traditionella marknadsekonomiska föreställningarna om att högre lönsamhet skall ge högre investeringar. Därför inskränker man sina åtgärder till en ekonomisk politik som syftar till kraftigt ökade vinster i företagen. Och därmed visar man en handlingsförlamning och en ovillighet att ta itu med problemen. Detta har blivit dyrt för Sverige. Jag hävdar att varken nu eller tidigare har det funnits något automatiskt, bundet samband mellan företagens vinster och investeringsvolymen. Under 1960-talet och början på 1970-talet ökade industrins investeringar trots att en viss nedgång av industrins vinster ägde rum. I dag upplever vi det motsatta förhållandet. Det är inte bristen på kapital som sådan som orsakat nedgången i investeringarna. Tillgången på pengar i banksystemet och i företagen är god. Inom företagssektorn är det befogat att tala om en överlikviditet som verkar klart inflationsdrivande. Men varken företagens pengar eller företagens vinster investeras i ny produktion, de ger inga nya arbetstillfällen. I stället sätter man in sina pengar i projekt som ger snabba vinster. Och industriinvesteringarna ger oftast inte det. Jag skulle vilja beteckna den nuvarande situationen som närmast absurd. Pengar finns, men inte för industrisatsningarna. En kraftig ökning av industriinvesteringarna aktualiserar omedelbart frågan om företagens kapitalförsörjning. Eftersom en stor del av investeringarna måste ske i form av ökad satsning på forskning och utveckling, utveckling av nya produkter och nya marknader, och andra satsningar på investeringsområden där möjligheterna till lånefinansiering är begränsade, uppstår ett stort behov av riskbärande kapital. Detta behov hänger inte samman med företagens lönsamhet eller med om tillgången på likvida medel i banksystemet är god eller dålig. Jag vill återigen göra helt klart från den här talarstolen att vi från socialdemokratiskt håll — i motsats till vad som ibland sägs — inte har några invändningar mot att företagen går med vinst. Vinstgivande företag är en förutsättning för industriell utveckling och för trygga jobb för de anställda. Men vi ställer ett bestämt krav på att vinsterna skall användas i företagen för att skapa ny produktion och nya jobb. Jag hävdar att det inte sker i dag. I stället för att investera i maskiner och annat realkapital använder en del företag — jag skall inte generalisera och säga alla — i stället sin likviditet till rent finansiella placeringar. Ren spekulation — det är inte för hårda ord i sammanhanget. Situationen kräver i dag en bättre tillgång på långsiktigt riskvilligt kapital. Det krävs att samhället mer aktivt engagerar sig i finansieringen av företagens framtidsprojekt. Vi har från socialdemokratiskt håll presenterat en rad förslag som syftar till att direkt stödja sådana framtidsprojekt. Vi har fört fram dessa förslag tidigare här i riksdagen, utan att få gehör för dem. Många av dem finns i den industripolitiska motion som vi lade fram i våras. Den borgerliga majoriteten harav olika anledningar sagt nej, och under tiden har investeringskrisen blivit allt djupare. Nu reser vi på nytt förslag om att ge den fjärde AP-fonden ett rejält tillskott. Alltsedan sin tillkomst har fonden spelat en stor roll för att öka tillgången på riskvilligt kapital på den svenska kapitalmarknaden. I dagens läge är det angeläget att fonden får ökade resurser. Vi föreslår därför att ytterligare 1 miljard kronor anvisas för detta ändamål. Så skapas — och det är viktigt — en möjlighet till mer långsiktig planering av fondens verksamhet. Behovet av riskvilligt kapital kommer att bli allt större. Vi kommer att behöva mycket pengar för att se till att omställningarna inom utsatta branscher i svensk industri sker i socialt acceptabla former, och — framför allt — mycket pengar för framtidssatsningarna, för att skapa framtidens jobb. Därför är det angeläget att fonden nu får ytterligare medel för att kunna planera och göra satsningar för framtiden. Jag vill, herr talman, kort ta upp ytterligare några frågor som är föremål för socialdemokratiska reservationer i näringsutskottet. Regeringen föreslår att en 10-procentsgräns införs för fjärde AP-fondens innehav av aktier i ett och samma bolag. Enligt vår uppfattning finns det inte några som helst skäl för att införa ytterligare begränsningar i fondens verksamhet. Vi menar att detta är en onödig klåfingrighet från regeringens sida för att göra det svårare för fonden att arbeta. Förslaget om en begränsning innebär en försvagning av fondens möjligheter att bidra med effektiva lösningar av de väsentliga finansieringsproblemen för svensk industri. Vi avvisar därför regeringens förslag. En fråga av stort intresse är om den fjärde AP-fonden skall kunna engagera sig i andra företag än de största och de börsnoterade. Det är viktigt att även de mindre och medelstora företagen kan komma i fråga. Det talas så vackert från den borgerliga sidan om satsningar på små och medelstora företag. Då tycker vi att man från den borgerliga sidan också borde ställa upp för åtgärder som skulle kunna underlätta för de små och medelstora företagen att arbeta. Men det verkar ju faktiskt inte som om man gör det. ” Ett viktigt krav är att de anställda i berörda företag skall höras om hur de bedömer de investeringar som fondstyrelsen överväger att göra. Vi anser att fondstyrelsen bör fästa särskild vikt vid de anställdas synpunkter. På socialdemokratiskt initiativ beslöt riksdagen under våren 1979 om en statsgaranti för att göra det möjligt för de regionala utvecklingsfonderna att ta upplån ibl.a. AP-fonden. Denna regionalisering av AP-fondens verksamhet är av stor betydelse för i synnerhet de små och medelstora företagen.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

Herr talman! I denna samlade debatt som berör flera utskottsbetänkander. skall jag plädera för vpk-motionen 2528 i vad gäller yrkandena 1,2 och 3, som behandlas i näringsutskottets betänkande nr 10.

För det tredje yrkas avslag på förslaget till ny 12 a §i propositionens förslag till lag om ändring i reglementet 1959:293 angående allmänna pensionsfondens förvaltning. På samtliga punkter går utskottet emot motionsyrkandena. Sedan lång tid har det pågått en koncentration av ägande och makt inom det svenska näringslivet. Den processen fortgår alltjämt och har nu antagit sådana proportioner att den numera också måste erkännas av borgerliga ekonomer, även om erkännandet sker motvilligt. Men i längden går det ju inte att söka blunda för den faktiskt existerande verkligheten. Samtidigt med koncentrationen av makt och ägande har det skett en sammanväxning av industrioch bankkapital till ett finanskapital. Alla stora privatägda industriföretag är numera knutna till något kreditinstitut, i första hand till affärsbanker. Denna nära anknytning leder till att det är ett avgörande intresse för privatkapitalet att behålla ägandet av och greppet över affärsbankerna. Skulle dessa förstatligas, kunde samhällets demokratiskt valda organ väsentligt öka sin styrning av och kontroll över den industri som alltjämt ägs av det privata kapitalet. Vid en diskussion om hur kapitalmarknaden skall se ut och hur investeringarna skall läggas går det inte att komma ifrån frågorna om makt och inflytande över landets näringsliv. Ett av de första stegen i en långsiktig strategi för överförande av produktionsmedlen i det arbetande folkets händer utgörs av att samhället övertar ägandet och kontrollen över affärsbankerna och de stora försäkringsbolagen. Vi från vänsterpartiet kommunisterna menar att investeringarna inte skall få styras av kortsiktiga vinstförväntningar. Tidigare i debatten har det antytts att företagen använder fritt kapital till spekulation i improduktiva placeringar i stället för att placera pengarna i produktiva och nyttiga investeringar. Vi menar att investeringarna i stället skall styras av vad som är socialt nyttigt för det stora flertalet av landets befolkning. Som det nu är dras kapitalet dit där det för tillfället går att få den högsta profiten, helt oberoende av om det rör sig om produktion eller ej eller om produktionen är socialt gagnelig för människorna eller ej. Ger militär utrustning den högsta vinsten, så satsar man på den. Ger meningslösa lyxartiklar den högsta vinsten, ja, då dras kapitalet dit. Under den växande kris som kapitalismens världssystem genomgått och - ännu genomgår har diskussionen om vårt industrisamhälles framtid trängt sig allt närmare inpå envar av oss. Ett framtidssamhälle som vill vara ett gott samhälle för de många människorna låter sig inte formas av det profitstyrda privatkapitalet och dess kreditinrättningar. Det samhället måste i stället medvetet formas av en långsiktig plan med utgångspunkt i det arbetande folkets intressen. En sådan plan leder över till planhushållning och socialism. Det innebär förlorad rikedom och makt för ett fåtal, och det betyder trygghet, jämlikhet och fördelad makt för folkflertalet. På denna grund avvisar vi regeringens föreslagna riktlinjer för hur den svenska kapitalmarknaden bör fungera. På samma grund kräver vi ett förstatligande av landets kreditväsende. Fördelen, från folkflertalets synpunkt, med ett förstatligande av kreditväsendet är att storfinansens maktställning åsamkas ett allvarligt slag. Möjlighet skapas för en av samhället styrd kreditmarknad, som i sin tur möjliggör en från samhället medvetet styrd vidareutbyggnad av landets näringsliv. Med ett, i huvudsak, förstatligat kreditväsende följer att helt andra principer måste komma till uttryck i banklagstiftningen och lagstiftningen om försäkringsrörelsen. Av detta följer att man inte nu behöver ta ställning till föreliggande ändringsförsiag från regeringen i vad gäller denna lagstiftning. I utskottsbetänkandet tas också AP-fonderna upp. I motionen yrkar vi på att AP-fonderna skall omorganiseras och läggas under en styrelse, i vilken de fackliga organisationerna skall ges majoritet. Vi menar också att AP fondsmedel skall användas till långsiktiga satsningar i investeringsprogram på eftersatta områden. Används medlen på det sättet behövs ju inte någon gräns för aktieköp i företag. Men om riksdagen ändå vidhåller möjligheten att AP-fondsmedel skall kunna användas för aktieköp i privata bolag kan vi inte finna någon anledning till att det skall finnas en 10-procentsgräns som diskriminerar just AP-fonden. Vi yrkar i konsekvens med detta avslag på förslaget till ny 12a§ i propositionens förslag till lag om ändring i reglementet 1959:293 angående allmänna pensionsfondens förvaltning. Herr talman! Med det anförda som bakgrund yrkar jag bifall till motionen 1978/79:2528, yrkandena 1, 2 och 3.- Det sista yrkandet kommer Tore Claeson senare i debatten att återkomma till.

Herr talman! Den del av kapitalmarknadspropositionen som har hänvisats till näringsutskottet gäller främst ändringar i banklagstiftningen, lagen om försäkringsrörelse och reglerna om allmänna pensionsfondens förvaltning liksom förslag till ändringar i mellanhandsinstitutens arbetsformer. Dessutom har det väckts motioner som tar upp de mindre och medelstora företagens problem i samband med kapitalmarknaden. Jag vill först notera att det som är positivt med de förslag vi nu går att besluta om är att mindre företag kan få ackumulerat återlån under fem år från AP-fonden. Det är ett förslag som inte minst centerpartiet har drivit här under många år. Detta gör det meningsfullt för mindre företag att använda den lånemöjligheten. Jag ser det också som en positiv utveckling att mellanhandsinstituten nu rationaliseras liksom att man ökar aktiekapitalet och garantikapitalet för Industrikredit AB, som blir det nya namnet på de sammanslagna instituten. Näringsutskottet har haft att yttra sig till finansutskottet över avsnittet om företagens finansiering. Jag vill ytterligare understryka vad utskottet där har betonat, nämligen att det är av utomordentlig vikt att man kan uppnå en förbättrad lönsamhet i näringslivet och företagen. Företagen måste ges möjlighet att dra till sig det erforderliga riskkapitalet från dem som kan placera kapital, så att vi får en utveckling som medför en säkrad ekonomi framöver och därmed också en tryggad sysselsättning. Det finns många problem på det här området. Tidigare talare i denna debatt har berört en del av dem, bl.a. den minskade lönsamheten och den sämre soliditeten. Ett problem som också berörts är också tendensen hos allmänheten att minska sina placeringar i aktier och övergå till placeringar till exempelvis statsobligationer, sparlån och annat. Detta är en utveckling som inte är bra, och den visar att man måste göra någonting för att komma åt det här problemet. Jag anser att det är bra att regeringen har aviserat en utredning om dubbelbeskattningen och frågor som hänger samman med dem. Det är möjligt att man därigenom kan komma fram till lösningar som gör det mera attraktivt att satsa pengar i aktier och andelar i företagen. Vi anser att det är av utomordentligt stor vikt att man kan uppnå ett breddat aktieägande, och i det avseendet pågår utredningar av olika slag. Man bör då sträva efter att göra det attraktivt och lönsamt för konsumenterna, för den stora allmänheten, att placera en del av sitt sparande i aktier. Givetvis måste man här liksom i andra sammanhang beakta den regionala fördelningen i samband med näringslivets utveckling liksom också de fördelningspolitiska aspekterna. Men det är viktigt att konstatera nödvändigheten av att vi har någonting att fördela. Det är ju ändå det grundläggande. Thage Peterson berörde investeringsfrågorna. Jag är överens med honom om att vi har otillräckliga industriinvesteringar och att investeringsviljan är otillfredsställande. Men jag vill hävda att Thage Petersons historieskrivning inte är riktig. Thage Peterson menar att sedan trepartiregeringen tillkom 1976 — och, underförstått, som en följd därav — har investerinzarna i näringslivet minskat katastrofalt, och det har vi fått dras med, eftersom den regeringen inte gjort någonting för att motverka det. Men som så många gånger har påpekats för Thage Peterson och andra är verkligheten den att vi redan 1974-1975 nådde toppen i industrikonjunkturen. Under den socialdemokratiska regeringens tid fick vi den kraftiga nedgång som innebar att vi förlorade marknader genom att köparna på världsmarknaden vände sig till andra leverantörer, och vi fick en stagnerande industriförsäljning. Detta skedde redan före 1976. Som en följd av dessa förlorade marknader fick givetvis våra industriföretag än sämre lönsamhet, och detta medförde i sin tur en bristande investeringsvilja. Man kan inte kategoriskt säga att det endast är tillgång på pengar som avgör investeringsviljan, utan jag vill betona att det kanske är viktigare att det finns lönsamma investeringsprojekt. Det var sådana som saknades under tiden 1976-1977. Men det var ändå trepartiregeringen som åstadkom en vändning i den här utvecklingen, och därigenom fick företagen en annan lönsamhetsbild så att de kunde börja konkurrera på nytt. Det är först nu som vi inom industrin kan se en stigande investeringsvilja, och det är en följd av en lönsamhetsförbättring som många bidragit till, inte minst trepartiregeringen. ; I det här betänkandet finns en hel rad reservationer. I flera av dem behandlas AP-fondernas verksamhet. Två av reservationerna kommer Sven G. Andersson strax att som utskottets talesman kommentera. Vissa av de problem som berör AP-fonderna torde med säkerhet få utredas ytterligare. Regeringen har aviserat att en utredning tänker pröva frågan om en femte AP-fond. Där fattar utskottet inte nu ställning i sak. För egen del vill jag hälsa utredningen med tillfredsställelse. Centern har flera gånger väckt den här frågan. Enligt vår mening skulle en femte AP-fond kunna bidra till en decentralisering av kapitalutbudet. Det skulle bli en större mångfald och risken för koncentration skulle bli mindre. Möjligen skulle man kunna pröva om inte en femte AP-fond kunde placera kapital i de mindre och medelstora företagen, dvs. de företag som inte finns på börsmarknaden. Vidare skulle man, om man har en sådan här fond, kunna pröva en regionalisering av kapitalutbudet. I reservation 3 riktar socialdemokraterna viss kritik mot utskottets ställningstagande. Här gäller det just placeringar utanför den börsnoterade marknaden. På denna punkt vill jag hänvisa till vad jag nyss sade om en femte AP-fond. Det är, enligt min mening, riktigt att pröva frågan i hela dess vidd. Vi är väl överens om målsättningen, men vi bör avvakta utredningen om en femte AP-fond. Därför anser jag att den här reservationen inte är befogad. I en annan del av reservationen framhålls att man i den fjärde fondstyrelsen bör fästa särskild vikt vid de anställdas synpunkter i det företag där det är fråga om nyemission. I motionen underströks att man borde tillmäta de anställdas synpunkter avgörande inflytande, men i reservationen har man ändrat till att man bör lägga stor vikt vid de anställdas synpunkter. Så långt är vi överens i utskottet. Enligt min mening är också den här delen av reservationen onödig. Det är alldeles självklart att fondstyrelserna skall ta hänsyn till de anställdas synpunkter både i detta och i andra sammanhang. Om den principen har vi varit överens länge. Reservation 4 gäller en utredning om de mindre och medelstora företagens finansiella situation. Här rör det sig om en motion som näringsutskottet har behandlat och tillstyrkt. Alla är vi överens om de mindre och medelstora företagens betydelse. De har visat uthållighet, inte minst under de gångna lågkonjunkturåren. Här måste man konstatera — jag hoppas att vi också är överens om det — att samhällets struktur inte är så väl anpassad till de mindre företagen som till de större. De mindre företagen lider av många problem på det här området. Soliditeten och lönsamheten är lägre, och det är svårare att få kapital utifrån. De har inte någon aktiemarknad, och det är också svårigheter med tanke på aktiebeskattningsreglerna att få andra än dem som kan arbeta i företagen att placera pengar i dessa. Man kunde räkna upp ännu fler sådana här saker. Bankernas utlåning till småföretagen har successivt minskat under årens lopp. Från 1965-1975 har affärsbankernas utlåning tredubblats, men till företag med färre än 50 anställda har utlåningen minskat från 27 96 till 17 96. Under de senaste två åren har man konstaterat en accelererad utveckling av den här negativa trenden för småföretagen. SIND har nyligen i en utredning konstaterat, att medan utlåningen från bankerna till de större företagen ökat, har den under de senaste två åren minskat ganska kraftigt till företag med under 100 anställda. Jag är litet förvånad över att socialdemokraterna har vänt sig emot utskottsmajoritetens förslag att riksdagen skall tillskriva regeringen och framföra som sin uppfattning att man måste kartlägga de mindre och medelstora företagens situation och föreslå åtgärder. Jag försökte åstadkomma enighet i utskottet om den här frågan, men det gick tyvärr inte. Reservationen 5 är näraliggande. Den tar upp frågan om regionalisering av AP-fondernas och Investeringsbankens allmänna verksamhet. Vi menar att det är en fråga som prövas i samband med utredningen om en femte delfond. Jag kan nämna att Investeringsbanken redan arbetar aktivt med en regional verksamhet och ger kombinationslån i samarbete med utvecklingsfonderna, som nått en ganska stor omfattning vid det här laget. Det är alltså en hel del på gång. I övrigt menar vi i utskottsmajoriteten att den här frågan får prövas i samband med utredningen om en femte AP-fond och om småföretagens finansiella situation. Herr talman! Jag vill yrka bifall till näringsutskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Johan Olsson försökte sig på att korrigera historien när det gäller industriinvesteringarna. Det verkliga förhållandet för åren 1977 och 1978 är att minskningen under dessa år blev över 30 96 — närmare 34 96. Det är alltså ett investeringsras med över en tredjedel. Och utvecklingen har troligen inte vänt. Johan Olsson säger, att nu däremot finns en ökande vilja till investeringar inom industrin. Om det vore så väl! Det hoppas vi alla att det skulle vara, men hur kan Johan Olsson utläsa detta? Det finns inga tecken på det, utan uppgifterna om det kommande året, 1980, är ännu mycket osäkra. De tyder på en mycket obetydlig volymökning när det gäller industrins investeringar, men man kan inte tala om någon som helst förändring i återhämtningstakten. Det är detta som skrämmer mig litet: att de borgerliga företrädarna när vi diskuterar investeringar — särskilt då industriinvesteringar — verkar så nöjda med läget, precis som om man inte insåg att vi här diskuterar en av de allvarligaste frågorna i svensk ekonomi och svenskt näringsliv i dag. Vidare säger Johan Olsson: När företagen börjar gå bättre får vi investeringar. Men det är detta samband som vi underkänner. Det har vi pekat på, och vi har sagt att det sambandet är en illusion. Det finns inget samband mellan vinster och investeringar. När den borgerliga trepartiregeringen tillträdde 1976 tog den bort den allmänna arbetsgivaravgiften med motiveringen att vi skulle få i gång ekonomin och då särskilt investeringarna i näringslivet. Och vi fick ökade vinster i de svenska storföretagen, men vi fick inga ökade investeringar. Tvärtom fick vi samtidigt investeringsraset. Jag pekade också på i mitt inledningsanförande att det fanns en period under 1960-talets slut och början av 1970-talet då vi hade dålig lönsamhet i industrin men ändå hyggliga investeringar. I dag är det ett omvänt förhållande. Vi har god lönsamhet i industrin, men vi har dålig investeringstakt. Investeringarna är vårt byggande för framtiden, och värnar vi inte om investeringarna får hela Sverige betala ett högt pris för det.
Herr talman! Jag håller med om att siffrorna för 1977 och 1978 visade ett kraftigt ras för investeringarna. Det har vi givetvis inte varit nöjda med — tvärtom har vi varit väldigt besvikna. Men sedan har trenden vänt, och vi räknar för 1979 med en viss ökning av investeringstakten. Den är emellertid osäker, och vi har alla anledning att följa frågan med stor uppmärksamhet. Socialdemokraterna säger att det finns inget samband mellan lönsamhet och investeringsvilja. Det är en helt orimlig tanke. Jag vill betona att det är lönsamma projekt som är avgörande för investeringsviljan. Och för att få lönsamma projekt måste man ha en växande marknad. Det var en del av den marknaden som gick förlorad under den socialdemokratiska regeringens sista år men som sedan i någon mån har återvunnits så att man har fått balans igen på marknaden tack vare trepartiregeringens åtgärder. Detta kan leda till en successivt ökad efterfrågan på våra varor och därmed lönsamma projekt för investeringar. Borttagandet av arbetsgivaravgiften gav ingen effekt på investeringsviljan, sade Thage Peterson. Jag vill hävda att om man inte hade avskaffat arbetsgivaravgifterna skulle investeringsviljan ha varit ännu lägre. Är det verkligen någon som i längden kan hävda att det skulle vara ointressant för företagen i deras framtida planering, i deras satsning på riskabla projekt, om vi skulle lägga på 4 96 på deras kostnader? Ju större lönsamhet och ju bredare marginaler man har, desto större risker tar man naturligtvis och desto mer arbete lägger man ned på att hitta de lönsamma projekten.
Herr talman! Jag noterar med ett visst välbehag att Johan Olsson nu medgav att det kraftiga investeringsraset är allvarligt och att han i sitt senaste inlägg inte var lika säker som i det förra inlägget på att utvecklingen skulle ha vänt under 1979. Kanske framtiden alltså inte är riktigt så ljus som man har antytt från de borgerliga talarstolarna. Jag noterar också att Johan Olsson strök under att vi saknar riskvilligt kapital. Det var likaledes med ett visst välbehag som jag hörde det — det är just för att få riskvilligt kapital för långsiktiga och produktiva investeringar som vi har lagt vårt förslag om en miljard till den fjärde AP-fonden. Sedan kom Johan Olsson tillbaka till sambandet mellan vinster och investeringar. Det är ändå så, Johan Olsson, att vi har en hög vinstnivå i flertalet stora företag i det svenska näringslivet. Det saknas inte vinster, det saknas inte tillgång på pengar, men likväl görs det inga investeringar. Vad vill då den borgerliga regeringen, vad vill de borgerliga ledamöterna i riksdagens berörda utskott göra åt det förhållandet? Jo, de säger: Öka vinsterna ännu mer! Man ökade vinsterna när man tog bort den allmänna arbetsgivaravgiften och de borgerliga regeringarna har vidtagit andra åtgärder, inte minst på skattesidan, som har ökat företagens vinster. Om det hade varit så väl att detta hade resulterat i en ökning av industriinvesteringarna och av annan investeringsverksamhet i samhället! Men det har inte blivit någon ökning. I stället har pengarna använts till icke produktiva investeringar, till kortsiktiga satsningar som har givit mycket kraftiga vinster. Men de har inte givit några nya jobb, ingen ny produktion, inga framtidssatsningar. Jag är litet orolig över att man på den borgerliga sidan tar så lätt på den bristande investeringsviljan att man bara gör den till en fråga om vinstnivån i de svenska företagen. Vi måste med ett ökat samhällsengagemang, ett ökat samhällskapital få snurr på industriinvesteringarna, annars går vi ett dystert 1980-tal till mötes.
Herr talman! Det är ingen skillnad på mina bägge inlägg i fråga om investeringarna. Jag har noterat att vi inte är nöjda med den investeringsutveckling som ägt rum de senaste åren. Men jag har förhoppningar om att de åtgärder som har vidtagits, med en förbättrad marknadstäckning som följd, också skall leda till ökade investeringar. Det är inte bara vinstfrågorna som vi tillmäter betydelse. Om man får en bättre lönsamhet över huvud taget i näringslivet, innebär det att flera företag utvecklas, inte minst mindre och medelstora företag. Vi vet av erfarenhet att för att få fram lönsamma och intressanta projekt, som kan säljas på världsmarknaden, är det viktigt att människorna har en positiv bild av lönsamheten och möjligheterna att klara upp en investering inom näringslivet i stort. Därför kan det betyda oerhört mycket om vi kan förbättra lönsamheten för de mindre företagen. Där kan det bli många projekt som kan bidra till ökade investeringar. Vad gäller fjärde AP-fonden anser jag att 1 miljard till den inte löser några problem för dagen, eftersom det redan finns kapital i den fonden för de närmaste åren. Med den samsyn som vi har: Låt oss se på vad en femte fond kan göra här! Kanske kan den bidra till att stimulera de mindre företagen till att skapa lönsamma projekt som en grund för ytterligare investeringar.

Herr talman! Jag berörde tydligen så många ömma punkter för Sven Andersson att han helt kom ur gängorna och glömde att föra fram sitt eget budskap. Han koncentrerade sig i sitt anförande mest på angrepp på socialdemokratin och på vad jag fört fram. Näringsutskottet har ju, Sven Andersson, goda möjligheter att följa fjärde AP-fondens verksamhet. Vi har haft sammanträffanden med fondstyrelsen, och man gav oss en utförlig föredragning den 6 november. Mig veterligt ställde inte Sven Andersson då någon fråga om det problem som han nu tog upp. Han tar ett placeringsfall till intäkt för att angripa fondens verksamhet. Det är litet betecknande, tycker jag. Fjärde AP-fonden har ju engagerat sig i byggnadsoch byggnadsämnesindustrin, järn-, ståloch metallverk, kemiskteknisk industri, trä-, massaoch pappersindustri, i verkstadsindustrin och i rörelsedrivande investmentbolag. Allt annat upptar endast 3 26. De fall som Sven Andersson tog upp ligger tydligen inom de där tre procenten. De fallen tar han upp utan att ange att vårt förslag ligger på I miljard kronor för att göra det möjligt att täcka ett svårt finansieringsproblem i svensk industri, behovet av riskkapital, och att ge fjärde AP-fondens styrelse ordentliga möjligheter att planera sin verksamhet. ; En annan sak var företagens forskningsoch utvecklingsverksamhet. Vi har bakom oss några år då företagens forskningsoch utvecklingsverksamhet har stagnerat och t.o.m. gått tillbaka. Sven Andersson säger att vi i jämförelse med andra länder ändå ligger högt. Jag visste inte att den borgerliga ambitionen var att få ned den svenska nivån på utvecklingsområdet till andra länders. Är det den ambitionen man har, förstår jag ett och annat i den borgerliga politiken bättre. Men detta är ett farligt resonemang. Stöttandet av forskningsoch utvecklingsverksamhet— vare sig det gäller den som äger rum i industrin eller den som äger rum på institutionerna — är ju vår satsning på framtiden. Jag är en aning oroad över förnöjsamheten hos Sven Andersson och övriga borgerliga företrädare när de säger att investeringarna är tillräckliga, att utvecklingen när det gäller forskning och teknik är bra och att utvecklingssidan är tillräckligt tillgodosedd. Var skulle vår industri ha stått i dag om vi inte hade satsat på framtiden, om vi inte hade tagit till vara de olika idéer och uppslag som kommit fram i industrin genom att stötta utvecklingsverksamheten? Investeringssidan och forskningsoch utvecklingssidan är några av de allra tyngsta bitarna i svensk industripolitik.

Herr talman! Sven Andersson tog bara upp en del av vad jag sade. Han tog inte upp bankerna, men han tog upp AP-fonderna. Sven Andersson sade att utskottsmajoriteten anser att de nuvarande AP-fonderna fungerar bra. Vi anser för vår del att de från de anställdas synpunkt skulle kunna fungera bättre och mera offensivt i den samhälleliga näringspolitiken, om fonderna omorganiserades på det sätt som vi har föreslagit: en gemensam fond med ett ökat majoritetsinflytande för de fackliga organisationerna. Sedan kom Sven Andersson in på hur man skall få i gång investeringar med pengarna. Det måste finnas morötter som lockar om det skall göras framtidssatsningar, som han uttryckte sig. Han liknade också investerarna vid hästar som inte vill dricka vatten. Jag har redan i mitt första anförande framhållit att vi har olika filosofier. Vi vill ha en utveckling mot en planerad ekonomi, där man satsar på det som är nyttigt för folket och ser till vad som behöver produceras och inte till vad som för tillfället är mest lönsamt. Där går våra uppfattningar isär, och det gör att vi hamnar på olika linjer. Jag vidhåller yrkandena från mitt första anförande.

Herr talman! En del skattefrågor i proposition 165 om den svenska kapitalmarknaden har hänvisats till skatteutskottet. Eftersom vi inte har fogat någon reservation till skatteutskottets betänkande, skall jag begränsa mig till att säga några ord om ett av oss moderater avlämnat särskilt yttrande. Alla ansvariga politiker torde vara av den uppfattningen att det är livsviktigt för vårt näringsliv att ha en väl fungerande kapitalmarknad. En viktig del av denna är aktiemarknaden. Ingen lär kunna bestrida att vi i dag har stora problem när det gäller denna aktiemarknad. Förtroendet för aktieägandet såsom sparform har otvivelaktigt minskat, och det beror inte bara på att en hel del företag har haft så låg lönsamhet att de inte kunnat lämna någon utdelning. Ett annat skäl till spararnas bristande vilja att investera i aktier är utan all tvekan de ogynnsamma skattereglerna — regler som gör det mera fördelaktigt att spara i exempelvis premieobligationer än i aktier och där investeringar i improduktiva föremål såsom frimärken, konst och ädla stenar ter sig mer lockande. Visserligen har det gjorts en del för att förbättra aktiespararandets villkor, men den viktigaste reformen, den att avskaffa dubbelbeskattningen på aktieavkastningen, har man ännu inte tagit itu med. I proposition 1979/80:58 om fortsatt reformering av inkomstskatten har emellertid budgetministern skrivit att han nästa år ämnar återkomma med förslag till åtgärder för att öka intresset för aktiesparande med — och det är min kommentar — förhoppningsvis bättre skattevillkor. Mot bakgrunden härav och i väntan härpå har vi moderater i skatteutskottet inte reserverat oss till förmån för vårens moderatmotion med krav på att slopa dubbelbeskattningen. Därför, herr talman, har jag inget särskilt yrkande i denna fråga. Jag nöjer mig med att understryka vikten av att något verkligen görs nästa år och yrkar bifall till skatteutskottets hemställan i dess betänkande nr 10.

Herr talman! Varken propositionen 1978 80:32 har mött några större invändningar i utskottet, även om slopandet av fondstämpeln och emissionsstämpeln innebär skattebortfall som kan beräknas till 60 milj.kr. per år. Utskottet har kommit fram till att de praktiska vinsterna med borttagande av stämplarna motiverar åtgärden och motiverar skattebortfallet. Bl. a. kan vi peka på de nya s.k. bankcertifikaten. Med anledning av Knut Wachtmeisters anförande vill jag bara tillägga att utskottets avslagsyrkande på moderatmotionens krav om dubbelbeskattningens avskaffande vid aktieutdelning inte bara är ett formellt avstyrkande i avvaktan på en utredning eller i väntan på att en proposition skall effektuera motionskravet. Utskottet som sådant avvaktar vad en förutsättningslös utredning kan komma fram till eller vad som kan komma i en proposition, och för socialdemokraternas del skulle jag vilja säga att det går åt utomor dentligt starka skäl för att ändra nuvarande princip som för kort tid sedan granskats av företagsskatteberedningen. Jag delar Knut Wachtmeisters åsikt att det i dag är fel relationer mellan beskattningen av aktier och beskattningen när det gäller placeringar i diamanter 0. d. Jag är helt överens med honom om att ändringar måste komma till stånd, men de kan komma till stånd på många olika sätt, och vi får se när den dagen kommer på vilket sätt vi skall kunna lösa problemet. Jag ber att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan i betänkandet nr 10.

Herr talman! Jag skall i mitt inlägg göra några kommentarer till civilutskottets yttrande till finansutskottet och finansutskottets förslag till riksdagen beträffande totalfinansiering av bostadsbyggandet. I vissa avseenden är utskotten ense, men i vissa avseenden har förslagen fått olika utformning. Enighet råder om att det nuvarande systemet fungerar relativt bra nu, och med ledning av detta vill finansutskottet att propositionens förslag om finansieringssystemet även fortsättningsvis skall gälla. Här har civilutskottet uttryckt en annan uppfattning i yttrandet till finansutskottet, nämligen att det definitiva beslutet inte borde tas nu på grund av det uppdrag om översyn av systemet som man föreslår att riksdagen skall ge regeringen. I praktiken har det dock inte någon betydelse, eftersom nuvarande system kommer att gälla intill dess riksdagen får möjlighet att ta ställning till det förslag som man begär från regeringen. Det råder också enighet om att de administrativa formerna i bostadsfinansieringssystemet bör ses över. Finansutskottet har sagt att härvid kan övervägas om de statliga bostadslånen skulle kunna överföras till instituten. Det är vagt uttryckt och bör, som jag ser det, ge utrymme för tolkningen att alternativa möjligheter kan tänkas. Finansutskottet har i sitt förslag också tagit upp frågan om byggnadskreditiven. Någon ändring i formerna bör inte ske, säger man.

Oavsett om riksdagen nu följer det förslag som framlagts av majoriteten i finansutskottet eller reservanternas förslag på den här punkten kommer det att ske ett tillkännagivande till regeringen om utredning angående totalfinansiering av bostadsbyggandet. Även om jag, som framgår av det jag sagt nu, hade önskat att finansutskottets förslag varit annorlunda i vissa avsnitt, så avser jag att vid voteringen följa det ställningstagande som centern har gjort i finansutskottet.

Herr talman! Jag har varit med i riksdagen väldigt länge — kanske alltför länge — och jag tyckte att jag hade upplevt det mesta. Men det jag upplevde just nu var väl något av det jag hade hoppats få vara befriad från. Jag vet inte hur jag skall tolka Kjell Mattssons deklaration när han sade att han skulle följa centerns ståndpunkt i finansutskottet. Vi träffade en uppgörelse i civilutskottet, och den byggde på det faktum att vi som träffade uppgörelsen var kunniga i frågan. Vi hade tillsammans varit med och utrett den, och vi blev sedan eniga om att civilutskottet skulle föreslå att man borde komma fram till en, som det hette, integrerad och fullständig finansiering — som ibland kallas en totalfinansiering. Jag har ingen anledning att tvivla på att Kjell Mattsson menade detta när han verkade för den uppgörelsen i civilutskottet. Och alla våra samtal därefter stärkte mig i den föreställningen. Med min kännedom om Kjell Mattssons personliga egenskaper hyser jag stor tillit och förtroende för honom och har haft anledning göra det. Men jag blev väldigt bekymrad nu, när jag hörde vad Kjell Mattsson sade — att han ändrat ståndpunkt. Jag har mycket svårt — jag måste säga det — att tro att det är fråga om en åsiktsförändring hos Kjell Mattsson. Jag kan inte tro det. I så fall borde jag ha fått veta det tidigare på något sätt. Det måste vara något annat som hänt — och hänt nyligen. Och det är detta jag är litet bekymrad över. Det är klart: Livet i riksdagen kan väl vara hårt och kantigt, det vi sysslar med verkar kanske ibland litet omänskligt, och det är inte allt som gör det lätt att jobba. Men just detta att vi kan umgås fritt, tala öppet och lita på varandra i de olika frågorna är det som gör umgänget här litet mänskligare och lättare för OSS. Jag kan bara som en förklaring se den ömtålighet den sittande regeringen har med sitt bräckliga underlag. Och detta är märkligt, eftersom regeringen och statsministern gick ut och sade att man skulle söka breda lösningar, gå över blockgränserna och över huvud taget vara tillmötesgående för att finna lösningar. Här fanns just en sådan lösning, byggd på saklig diskussion och inte på politiskt taktikspel, intriger och finurligheter. Det var en klar, rak och enkel frågeställning som hade penetrerats bl.a. av Kjell Mattsson och mig i boendeutredningarna. Ola Ullsten var också med där och uttalade klart samma uppfattning. Det var alltså ingenting som låg dolt någonstans. Vi vet också att Kjell Mattsson inte var ensam i centerpartiet om sin åsikt då. Vi talar visserligen aldrig om vad vi har för oss i våra resp. partier, men vi vet ju ändå väldigt mycket om det. Jag har fått många vittnesbörd av mina partivänner om hur centerpartister tycker i den frågan. Jag har naturligtvis också fått sådana vittnesbörd direkt — jag visste ju de åsikter som fanns bland civilutskottets centerpartister. Jag har alltså fått veta hur andra tänkt och tyckt i den här frågan. Och jag vet att om det skulle röstas här efter vad man tycker och tänker så skulle vi få en förkrossande majoritet i sakfrågan — det är jag helt övertygad om. Jag förmodar också att de i folkpartiet som inte tillhör byggmästarmaffian skulle rösta likadant. Ola Ullsten kände inte den tillhörigheten på den tid han var med i utredningen. Då var han en av dem som såg på byggfrågan socialt — det finns som bekant två grupper i folkpartiet. Jag kan bara tolka det hela så att partipiskan tydligen har vinit hårt och hänsynslöst mot någon som jag trodde var rätt okänslig för detta slags dirigering i sådana här frågor. Vi har alla partilojaliteter i oss, vi följer ju partiernas intressen — det är jag alldeles klar över, även om jag inte tror att jag orkar med sådant i alla lägen. Men detta gällde ju en sakfråga, där åsikten fanns förankrad i partiet. Så får man plötsligt finna sig i att det blir något annat. Gösta Bohman styr alltså — det är ju så. Herr Bohman tycker illa om detta förslag. I utredningen var det moderaterna och byggmästarna som var emot förslaget, vi andra var eniga. Det har varit så också här. Men nu skall tydligen regeringsförklaringen på den här punkten inte tolkas så som den är läst av Thorbjörn Fälldin här i talarstolen. Jag fattar inte att Gösta Bohman är mer värd än Kjell Mattsson. Men det är andra värderingar som styr, och det är inte jag som skall avgöra vikten. Jag trodde att de egna partivännernas värderingar i en sakfråga var mer värda än hänsynen till de krafter i regeringen som alltså har fått ett övertag. Det är inte mer att säga om detta. Det är en praktisk angelägenhet, det är inte en fråga om ideologier, som många kan tro. När man läser handlingarna, finner man att mycket av det egentliga innehållet har förvanskats. Ursprunget finns i ett betänkande — Totalfinansiering SOU 1975:12 - som bara omfattar 100 sidor och som är lättläst. Det är inte särskilt populärt i etablissemanget, för det är inte krångligt och inte omfattande. Vi var överens om att föreslå en integrerad och fullständig finansiering. I vilka former det borde ske skulle kapitalmarknadsutredningen se på. Vi hade överläggningar med den utredningen och kom överens med den om detta. Det är en särskild historia som kunde föranleda en särskild diskussion — det var nämligen många lustiga inslag. Vi tyckte att det var dumt att vi skaffade det slags sakkunskap som det här var fråga om. Ola Ullsten ville det, men vi andra sade att vi skall spara på pengarna — kapitalmarknadsutredningen har kapaciteten. Vi överlät alltså åt kapitalmarknadsutredningen att göra detta arbete. Vi sade inte någonting om statlig totalfinansiering. Jag vet inte hur det skall gå till, men det talar man ofta om och det vill man utreda. Formerna för totalfinansiering är för mig ointressanta. Att den sker är det väsentligaste. Därför var det för mig lätt att komma fram till detta ställningstagande i utredningen, och vi var alltså eniga om det. Vad får man då läsa i kapitalmarknadsutredningen, som innehåller 1 000 sidor mer än vår utredning, nämligen 1 100 sidor? Det står på latin, engelska och tyska i den, och det finns krångliga tabeller. Det är alltså inte lätt att läsa den. Men det står att vår utredning har föreslagit statlig totalfinansiering. Även Ingemar Mundebo har skrivit det i sin proposition. Jag begär inte att han skall läsa sådana här handlingar. Men gräddan av bankvärlden satt i utredningen, från riksbankschefen och — jag höll på att säga ner — till Browaldh. Det satt mycket sådant ”fint” folk i denna utredning. Man får hoppas att de inte handskas med pengarna så som de handskas med tankar och texter. Det är alltså inte sant att vi föreslog statlig totalfinansiering — det är motsatsen. Jag vet inte om jag får säga det med andra ord i riksdagen — det kanske inte passar sig när det var så ”fint” folk med i utredningen. Men det är alltså inte sant. Det står på flera ställen. Vi sade bara att man vill ha en integrerad och fullständig finansiering. Det har sedan blivit litet av ideologi över det hela, litet av rädsla för socialism — folk får ju gåshud när de bara hör ordet — och de bekymmer som är förenade därmed. Det håller man på och ältar. Men detta är en praktisk fråga, som jag ser det, och ingen ideologisk fråga. Det finns faktiskt små guldkorn av sanning också i det här tjocka betänkandet. Jag skall bara läsa det som jag tycker är värt att läsa. Det står på s. 356 i betänkandet — SOU 1978:11. ”Likväl står det klart att om ett system för bostadsfinansiering skulle byggas upp från grunden utan bindningar av historisk natur så skulle knappast den nuvarande uppdelningen på tre olika kreditgivare förordas. Troligen skulle då någon form av fullständig finansiering införas med eller utan integrering av byggnadskrediterna.” Och det är ju så. Det system vi har är en kvarleva från förgången tid, från den tid då bostadsbyggnadsverksamheten och bostadsförvaltningen var en marknad, fylld av spekulation, med allt av äventyrlighet som det innebar, med krascher i byggnadsstadiet och förvaltningsstadiet, då bankerna måste ha grepp över vad som skedde — och innan staten gick in. Då var det olika kreditgivare med granskningsuppgifter under hela skedet. Sedan staten har gått in är hela denna situation annorlunda. Många har varit glada över detta och hoppats att vi skulle finna former som passar för den verklighet som vi i dag befinner oss i på bostadsfinansieringssidan. Jag skall inte fördjupa mig i detta — jag är rädd att tiden då rinner ifrån mig. Det intressanta är att vi har haft krångliga system. Tänk om staten skulle handskas så kinesiskt, invecklat och tilltrasslat med byggnadsverksamheten som man gör på penningmarknaden, som i många avseenden dock är styrd av det allmänna. Det är inga fula privatbanker som dominerar denna marknad, utan det är många andra bankinstitut. Många bankmän — från riksbanksdirektören ner till snälla kamrerare i föreningsbanker — sitter och håller i sina skrivbord i skräck för att någonting skall hända i deras vardag, om vi lägger om detta. Den faran är alldeles överdriven — jobb finns det säkert för dem. Nu gäller det alltså en fråga som har utvecklats under helt andra betingelser. År efter år har frågan tagits upp, och riksdagen har uttalat sig positivt. Två utredningar har tidigare sagt att förslaget är bra. Och vi var alltså överens i bostadsfinansieringsutredningen, som var politiskt sammansatt. Som jag sade var nuvarande utrikesministern — förutvarande statsministern — Ola Ullsten, Kjell Mattsson och socialdemokraterna med på detta förslag. Det var bara moderaterna och byggmästarnas företrädare som gick emot förslaget. Nu har man lyckats kleta på ett för många ”fult” ord, nämligen statlig totalfinansiering — en död hand. Det har vi inte föreslagit, och det har inte varit uppe i diskussionen. Och det är inte det som riksdagen har att ta ställning till, det ingår inte i det yttrande som civilutskottet har avgivit. Det är bara att notera att det som jag hade glatt mig åt — utsikten att få denna fråga behandlad på det sakliga sätt som vi har behandlat den på i civilutskottet och i denna utredning, då vi fört den fram så att man kunde få en hanterlig behandling av finansieringen av bostadsbyggandet — är borta i och med att partipiskan skall vina. Det tycker jag är tragiskt. Men det är så, och det är inget att göra åt. Vi får återkomma i denna fråga, och vi kommer, herr talman, att göra det med engagemang.

Herr talman! Jag vill ta upp några frågor som behandlas i finansutskottets betänkande nr 8 och som rör bostadsfinansieringen. I propositionen 165 rörande den svenska kapitalmarknaden föreslogs att det hittillsvarande systemet, enligt vilket nyutlåning till omkring 90 96 avser prioriterade objekt och återstoden andra krediter, skulle ändras. I stället skulle två obligationsserier utges avseende de två olika kreditgarantierna. Såväl vissa s.k. tunga remissinstanser som vi moderater har varit oroliga för att ett sådant system skulle medföra att finansieringen av oprioriterade låneobjekt försvårades eller kanske t.o.m. omöjliggjordes. Dessa farhågor har uttryckts i en moderat partimotion, nr 2527, och i en avvikande mening, nr 5, till civilutskottets yttrande i denna fråga. Finansutskottet har i sitt betänkande tagit upp dessa frågor på ett sätt som tillfredsställer våra önskemål. Man hänvisar nämligen till propositionens uttalande om att det nya systemet inte är avsett att motverka bostadsinstitutens möjligheter att ge krediter för berörda ändamål och tillägger att detta enligt utskottets mening innebär ”att emissionstillstånd bör lämnas i en omfattning som medger kreditgivning i samma omfattning som hittills”. Enligt utskottets hemställan p. 6 skall detta ges regeringen och fullmäktige i riksbanken till känna. Därmed är våra önskemål tillgodosedda. Jag vill därefter med några ord beröra de två moderata reservationerna till utskottsbetänkandet. Den första har nr 5 och gäller finansieringen vid förvärv av äldre småhus. När det gäller försäljningen av äldre småfastigheter har stora svårigheter att ordna finansieringen förelegat, vilket ställt säljarna i besvärliga ekonomiska situationer. Det antas att säljarna i dagens läge får ligga kvar med ägarhypotek till ett årligt belopp på omkring 3 miljarder kronor och att det totala värdet av utestående ägarhypotek uppgår till närmare 15 miljarder kronor. När dessa efter ganska kort tid skall inlösas råkar i stället köparen i akuta svårigheter. Enighet har förelegat om att det existerat problem som man måste finna någon vettig lösning på. I propositionen föreslås att dessa frågor skall studeras av den särskilda bostadsrättsutredningen. Vi anser att de berörda problemen icke har något rimligt samband med bostadsrättsfrågorna och yrkar därför på att finansieringsproblemen i samband med försäljning av småhus utreds särskilt. Reservationen nr 6 har nära samband med nämnda problem. Det gäller här Nr 46 finansiering vid förvärv av äldre småhus i samband med ombyggnad eller en omfattande energisparande renovering. Reservationen anknyter här dels tili en motion från moderat håll, dels vad beträffar energibesparing till en centerpartimotion. Majoriteten har ansett att även dessa frågor skulle kunna tas upp inom ramen för bostadsrättsutredningen, under det att vi anser att de lämpligen bör utredas tillsammans med frågorna under reservation nr 5. Herr talman! Jag ber att med det här sagda få yrka bifall till reservationerna nr 5 och 6 i finansutskottets betänkande nr 8.

Herr talman! Jag kommer att i detta inlägg uppenhålla mig vid vad som handlar om bostadsbyggandets finansiering i finansutskottets betänkande nr 8 och de vpk-motioner som behandlas där. Jag vill emellertid börja med ett problem som intimt hänger samman med bostadsfinansieringen och dess villkor, nämligen bostadsbyggandets stora minskning och några konsekvenser av detta. Bostadsbyggandet har sjunkit till samma nivå som efter andra världskriget — det byggs i dag omkring 50 000 lägenheter per år. Samtidigt skjuter många kommuner utbyggnaden av daghem och annan samhällsservice på framtiden. Kapitalismens planlöshet understryks av att många yrkesskickliga byggnadsarbetare har tvingats lämna sitt yrke. Antalet byggnadsarbetare anställda för att bygga bostadshus har under 1970-talet minskat med hälften, från ca 50 000 till ca 25 000. Byggsektorn har en central roll inte bara när det gäller att bygga bort sociala brister utan också i kampen mot arbetslösheten. Ett ökat byggande skapar jobb inte enbart för byggnadsarbetare. Det påverkar också direkt en rad andra branscher —cement-, trä-, järn-, stål-, jord-, sten-, kemisk-teknisk, verkstadsoch sanitetsvaruindustri. Också transportsektorn och branscher som ger tjänster åt byggandet påverkas. Byggbranschen är jämförd med andra industrigrenar föga importberoende, vilket gör att varje investering ger förhållandevis mycket arbete inom landet. Bostadsbyggandet styrs i dag i stor utsträckning av bank-, byggoch fastighetskapitalet. Detta gynnar småhusbyggandet. De allmännyttiga bostadsföretagen har hamnat i ett allt sämre läge, och de hotas nu på många håll av nedrustning och försäljning. Kommunernas markpolitik är i allmänhet passiv. Planberedskapen är ofta dålig. Vi har nu fått en ny bostadsbrist som det genom avrustningen på byggnadssektorn blir svårt att snabbt bygga i fatt. Bostadsbristen är en klassfråga i ett samhälle där köpkraften och inte människornas behov bestämmer var och hur vi bor. De som framför allt drabbas av bostadsbristen i Sverige i dag är de ungdomar som skall flytta hemifrån. Ofta gäller det de ungdomar som samtidigt är arbetslösa. Bostadsbebyggelsen och bostadsområdena representerar ett stort samhälleligt värde. Den mängd arbete som där finns nedlagd måste förvaltas och användas på ett för folkflertalet riktigt och rättvist sätt. Arbetsresultatet Nn måste återföras till dem som har skapat det, lönarbetarna och folkets flertal. Detta är, herr talman, grunden för kravet på en statlig totalfinansering genom en bostadsoch samhällsbyggnadsbank och kraven på överförande av mark och hyreshus i kommunal ägo. Först därigenom skapas fullt ut förutsättningarna för en social bostadspolitik och även för en utformning av bostadsmiljön som tillgodoser grundläggande sociala och kulturella behov för de boende. Vänsterpartiet kommunisterna menar att alla hyreshus bör överföras i samhällets ägo. Denna överföring underlättas om inga nya subventioner ges till privata hyreshus. Således bör de ränteoch amorteringsfria tilläggslån som vpk i olika sammanhang föreslagit för att stoppa hyreshöjningarna komma endast allmännyttan till godo. Underhållslån till hyreshus skall likaså bara ges till allmännyttiga bostadsföretag. Lånen skall vara ränteoch amorteringsfria och kunna utgå till alla årgångar. De allmännyttiga företagen har bestämda uppgifter som instrument för en social bostadspolitik och därmed ett större behov av stöd. Det är därför som vi i våra motioner har utformat förslag då det gäller bostadsfinansiering med en sådan bestämd inriktning. Allmännyttan har i regel ett nyare bostadsbestånd, högre underhållsstandard, högre allmänna och sociala kostnader på grund av bl.a. fler barnfamiljer och tätare omflyttning. De har inte privata fastighetsägares möjligheter att laborera med skatteavdrag. Genom bruksvärdesbestämmelserna har dessa kostnader för allmännyttan förvandlats till en extra profit åt privata fastighetsägare. Ett ekonomiskt stöd till enbart allmännyttan innebär att en kraftfull hyresgästopinion kan utnyttja bruksvärdesreglerna mot de privata värdarna. Därigenom skulle deras vinster minska och det privata fastighetsägandet bli mindre intressant. Bostädernas finansiering, räntans storlek, lånetidens längd och systemet för belåning har avgörande betydelse för boendekostnaderna. De bostäder som byggs är dyra investeringar för samhället och de enskilda människorna. De skall användas i åtskilliga årtionden. Därför är det också så viktigt att få bort profiterna på det kapital som behövs. Det gäller att få ”billigare” pengar till bostadsbyggande och följdinvesteringar och att göra slut på det privata bankkapitalets miljardvinster. Hyresgästernas och den fackliga rörelsens gamla krav på en statlig bostadsbank och en statlig totalfinansiering av bostadsbyggandet har alltid stötts av kommunisterna. En låg och fast ränta är också en förutsättning för låga boendekostnader liksom ett system för belåning som innebär att alla pengar kan erhållas på ett ställe och i den takt som de behövs. Privata banker och kreditinrättningar skall ha skyldighet att bidra med kapital till bostadsbanken till låg fast ränta. De privata hyreshusen måste ställas vid sidan av den statliga lånegivningen, och inga statliga lån skall medges för nyeller ombyggnad av enskilt ägda flerfamiljshus. Enskilt ägda småhus bör få statliga lån endast om de skall bebos av låntagaren och om de byggs där småhusbyggande är den lämpligaste formen för bostadsförsörjningen. Särskilda lågräntelån med högst 3 96 ränta utan årlig höjning och med 60 års amorteringstid skall enligt vår mening ges till hyresoch flerfamiljshus hos de allmännyttiga och kooperativa bostadsföretagen. Herr talman! Enligt vpk:s mening kan bara en socialistisk planekonomi skapa förutsättningarna för en riktig och slutlig lösning av bostadsfrågan. Trots detta är det inte ointressant att se vad som kan göras inom ramen för ett kapitalistiskt system, hur bostadsfinansieringen kan förbättras. Arbetarrörelsens, eller skall vi säga den svenska vänsterns, krav har sedan 30-40 år tillbaka varit en låg och fast ränta till bostadsbyggandet, en statlig bostadsbank och en statlig totalfinansering av nybebyggelse. Motargumenten mot dessa krav har bl.a. varit att en låg och fast ränta blir för dyr för staten. Men redan i dag satsar ju staten miljarder på räntebidrag och garanterad ränta till bostadsbyggandet. En aktuell diskussion som har förts och som förs f. n. — bl.a. med utgångspunkt i hyresgästernas bostadspolitiska programförslag — gäller ändring av låneformerna, nytt bostadslånesystem, reallån eller indexlån. Gemensamt för den diskussionen och för de förslag som framförs är att man förutsätter ett nytt och långsiktigt statligt bostadslånesystem som den enda realistiska vägen att på sikt pressa ned boendekostnaderna och stimulera till ett ökat bostadsbyggande. Ett gammalt krav är också att staten skall stå för alla lån till nybyggnader av kommunalt eller kooperativt ägda hus och att lånen skall anpassas till de faktiska byggkostnaderna, så att man slipper de dyra topplånen. I finansutskottets betänkande förs utifrån civilutskottets yttrande angående totalfinansiering ett resonemang om eventuella fördelar med att övergå till en sådan finansiering av bostadsbyggandet. Finansutskottet synes inte ha samma uppfattning som civilutskottet om de fördelar ett sådant system kan innebära. Per Bergman pekade på det anmärkningsvärda i att ledamöter av civilutskottet, som har stått bakom en skrivning och ett ställningstagande, i dag när finansutskottets betänkande behandlas har ändrat inställning. Han var med all rätt mycket upprörd över detta och dessutom mycket förvånad. Jag måste säga att man ändå inte har anledning att vara så förvånad. Det här är ju inte det första exemplet på att centerpartister under trycket från högerdominansen i regeringen vikt sig i sådana här frågor och ändrat uppfattning. För min del är jag alltså inte så förvånad som Per Bergman verkade vara. Enligt vpk:s mening finns det även klara administrativa fördelar med att staten tar över hela bostadsfinansieringen och att man får ut det ”riktiga” lånet redan under byggnadstiden. Till skillnad från Per Bergman fäster jag stort avseende vid att staten tar över hela bostadsfinansieringen och att det blir fråga om en statlig totalfinansiering. Jag anser det vara självklart att medborgarnas bostadsförsörjning är en så betydande samhällsuppgift att staten måste ha ansvaret. Det centrala kravet och det viktigaste är naturligtvis en låg och fast ränta, billigare pengar till bostadsbyggandet. Frågan om de tekniska lösningarna måste naturligtvis alltid underordnas detta grundläggande krav. Även frågan om de privata bankernas och kreditinrättningarnas roll har en stor betydelse. Vpk har i andra sammanhang tagit upp frågan om förstatligande av affärsbankerna och de stora försäkringsbolagen. Den frågan har f. ö. Per Israelsson tidigare tagit upp i den här debatten, och han har belyst vår inställning därvidlag. Vad som enligt vpk:s mening står helt klart är att införandet av ett nytt bostadsfinansieringssystem eller genomgripande förändringar i nuvarande system snabbt måste genomföras. Vi behöver ett system som kan ge bättre förutsättningar för lägre kapitalkostnader både i nyproduktionen och vid ombyggnad och sanering av framför allt de allmännyttiga bostadsföretagens bostäder. I avvaktan på sådana förslag bör de i olika vpk-motioner framförda förslagen genomföras. Det innebär ett uttalande för en statlig totalfinansiering av bostadsbyggandet och dess följdinvesteringar — genom enhetslån med lång amorteringstid till låg och fast ränta från en statlig bostadsoch samhällsbyggnadsbank till allmännyttan och bostadskooperationen i form av HSB och Riksbyggen. Jag vill med det här sagda, herr talman, yrka bifall till de vpk-motioner som behandlas i finansutskottets betänkande nr 8.

Herr talman! Såväl propositionen som utskottets majoritetsbetänkande, och kanske särskilt den moderata motionen 2527, präglas enligt min uppfattning av en aningslös tro på och föreställning om kapitalmarknadens funktionssätt. Man ser framför sig att i det ögonblick som marknadskrafterna får operera mer fritt kommer också en mer rationell ordning att inträda. I många avseenden är det en illusion som man ger uttryck för både i moderatmotionen och i utskottsbetänkandet. Det har tidigare i debatten påvisats hur extremt stora budgetunderskott vi har i Sverige. Och statens åtgärder för att täcka in de budgetunderskotten har sannerligen inte lett till upprättandet av några mer rationella marknadsmekanismer. I verkligheten har effekterna av den borgerliga regeringens politik gått i helt annan riktning och kommer att gå i helt annan riktning än vad som beskrivs i det retoriska resonemang kring upprättandet av marknadskrafter och liknande som förs i utskottsbetänkandet och moderatmotionen. Det finns en parallell, nämligen utskottsmajoritetens syn på den internationella kapitalmarknaden. En aningslös och naiv, och därför farlig, föreställning om de internationella kapitalmarknadernas funktionssätt finns här återigen hos moderaterna, men också hos utskottsmajoriteten i övrigt. Jag avser inställningen att marknadskrafterna skall få slå igenom också på valutaområdet, dvs. att valutarestriktioner i grunden är ett ont. Det är, enligt min uppfattning, en utomordentligt orealistisk syn på vad som sker och har skett i världen under det senaste decenniet. Betingelserna för de internationella valutamarknaderna och kapitlmarknaderna har nämligen förändrats synnerligen kraftigt under 1970-talet — med återkommande valutakriser, med ökad anarki på många av delmarknaderna, som har lett till stora svårigheter för nationerna när det gäller att upprätthålla en effektiv inhemsk ekonomisk politik. En av orsakerna härtill, men bara en, är den s.k. eurodollarmarknadens framväxt under slutet av 1960-talet och under 1970-talet — alltså i en av riksbankerna helt okontrollerad väldig penningmarknad, vars tillkomst förorsakades bl.a. av USA:s underskottsfinansiering i slutet av 1960-talet. Bara mellan 1969 och 1972 fördubblades de internationella monetära reserverna. Till en väsentlig del är det de stora multinationella företagen som har kontroll över den s.k. eurovalutamarknaden. Man har uppskattat att de stora multinationella företagen har lättrörliga likvida tillgångar som är dubbelt så stora som världens samlade valutareserver. Det ger kanske en bild av storleksordningen på och effekterna av de kapitalströmmar som kan förorsakas av dessa maktfaktorers spel på marknaden. Bara för något år sedan, 1978, var den totala omslutningen av eurovalutamarknaden omkring 500 miljarder dollar. Marknaden hade då på ett år haft en nettotillväxt på 75 miljarder dollar. Det är väl belagt att denna marknad är okontrollerad av riksbankerna i de olika nationerna och alltså försvårar regeringarnas möjligheter att t.ex. bedriva stabiliseringspolitik. Det är också känt att stora multinationella företag och banker har använt sin makt under olika skeden för att genom valutaspekulation försvåra regeringarnas möjligheter att föra en ekonomisk politik. Detta är en av de stora förändringar som har inträffat under 1970-talet. En annan förändring, som naturligtvis hänger samman med den men som ändå är en separat fråga, är att det fasta internationella valutasystemet brakade ihop omkring 1971-1972 med den osäkerhet och ökade spekulation som detta fick till följd. Här finns också en viktig synpunkt på marknadens funktionssätt när det gäller valutan och växelkurserna som är viktig att ta upp när vi diskuterar kapitalmarknaden. I teorin förutsätts att med fria växelkurser blir det de verkliga förhållandena på varuoch tjänstemarknaderna som bestämmer vilken kurs en valuta får. Ett lands kostnadsläge och exportmöjligheter bestämmer var valutan kommer att hamna. Men om det, som bl.a. bankekonomen Leif Backlund har påpekat, är ett stort kapitalflöde samtidigt som krafterna på kapitalmarknaden går i motsatt riktning mot de krafter som styr varumarknaden, ja, då kan vi få en helt pervers prisbildning. Då kan vi få en bestämning av växelkurserna som går på tvärs mot vad de borde göra om varumarknaden skulle bestämma var valutorna skulle hamna. Fria växelkurser kan således leda till att regeringarna får svårare att föra en ekonomisk politik. Och det är just vad som har hänt under olika skeden av 1970-talet. Till alla dessa faktorer, som har skapat denna stora osäkerhet på valutaoch kapitalmarknaden, kommer naturligtvis de kraftiga förskjutningarna i betalningsströmningarna mellan olika länder som en följd av oljekrisen — men det skall jag av tidsskäl inte gå in på. Allt detta har nu givit bankerna en ny roll, både internationellt och i Sverige. Den internationella valutahandeln och valutaspekulationen har ökat utomordentligt kraftigt. Det är en helt ny situation som har uppstått under 1970-talet. År 1960 hade 8 USA-banker utlandsgrenar med tillgångar på 3,5 miljarder dollar. År 1976 hade mer än 100 USA-banker utlandsgrenar med tillgångar på över 180 miljarder dollar — en ohyggligt snabb utveckling. Bankerna har blivit multinationella företag. Ett typexempel är Chase Manhattan, där utlandsaffärernas andel av bankens vinst ökade från 22 96 år 1970 till 64 96 år 1975. Också i Sverige — fast i mindre skala — ser vi en liknande rörelseriktning. Valutahandelns betydelse för vinsten i bankväsendet ökar kraftigt. De allra senaste åren har dessutom en annan faktor kommit till, nämligen att staten har tagit över mycket av riskerna och därmed givit bankerna en separat möjlighet att öka vinsterna. Men att utlandsrörelsens andel av vinsten är en viktig faktor under 1970-talet är obestridligt, och inom utlandsrörelsen är det då valutahandeln, och inte kundaffärerna, som står för den helt dominerande delen. Detta skapar en osäker situation i bankerna, med beroende av vinster, som i sin tur måste genereras genom en valutahandel av spekulativ karaktär. Den debatt om valutaspekulationer i Sverige som har förts under de senaste åren har också väl belagt att bankernas naturliga intressen av vinst kan motverka den samhälleliga valutapolitikens syften och målsättningar genom köp och försäljning av valutor som försvagar kronans ställning. Här finns en klar intressekonflikt inbyggd. Och det rör sig ju om en utomordentligt omfattande valutahandel, också i Sverige — för några år sedan uppskattade man att valutabankerna i Sverige varje arbetsdag omsätter valutor i samma storleksordning som hela den svenska valutareserven. Jag har velat nämna dessa omständigheter för att motivera varför det sannerligen inte är en minskad kontroll av de internationella valutamarknaderna och kapitalmarknaderna som behövs. Jag har då av tidsskäl inte nämnt — och jag kommer inte heller att beröra — den andra mycket viktiga frågan i sammanhanget, nämligen om den kontroll som behövs för att motverka kapitalflykt till utlandet. Det är ju en separat fråga. Att släppa spärrar och restriktioner på valutaområdet när det gäller de internationella kapitalmarknaderna skulle innebära att man utsätter Sverige för stora påfrestningar beträffande våra möjligheter att föra en oberoende inhemsk politik. Vi skulle bli mer beroende av de utländska stora bankerna och de multinationella företagen, och vi skulle också bli mer utsatta för påfrestningar och för spekulation mot oss, med den anarki som råder på delar av de internationella kapitaloch valutamarknaderna. Jag skall sluta med en kommentar om någonting som har förbryllat mig. Jag tycker det är ganska fantastiskt, som framgått både av debatten i dag och av utskottsbetänkandet, hur centerpartiet har lagt sig alldeles platt här. Vad är detta tal om internationalisering av kapitalmarknaderna och om att släppa restriktioner på valutaoch kapitalmarknaderna? Det går ju emot allt vad centerpartiet i andra sammanhang säger sig värna om: möjligheterna att föra en oberoende inhemsk ekonomisk politik, att föra en politik med småskalighet, osv. I fråga om kapitalmarknaden och de internationella valutafrågorna gör man sig så att säga med öppna ögon mer beroende av starka utländska multinationella krafter. Det är en politik på kapitalmarknadsområdet som går på tvärs med all den agitation som centerpartiet annars för fram — och som ibland kan vara sympatisk — om det samhälle man önskar skapa i Sverige. Herr talman! Det finns konkreta förslag om alternativ på de områden som jag har talat om. Det har lagts fram förslag om bättre styrmedel för valutahandeln, bl.a. i en socialdemokratisk motion från i våras, en motion som nu ligger hos den valutaregleringsutredning som f.n. arbetar. Den utredningen bör ta det konkreta uppdraget från i våras på större allvar än den bör ta den borgerliga utskottsmajoritetens suddiga och naiva tilltro till de internationella kapitaloch valutamarknaderna. Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.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

Man påpekar i motionerna svårigheterna att finansiera äldre småhus i kombination med upprustning och omfattande energisparande renovering. Moderaterna har reserverat sig för bifall till dessa motioner och tillstyrkt en särskild utredning av hela problemet med finansiering av äldre småhus. Vi vet att det i dag är betydande svårigheter för en ung familj att köpa ett äldre småhus, där lånen är låga och där det fordras en hög kontantinsats. Finansutskottet har för sin del ingen annan uppfattning i själva sakfrågan men stryker under att det är det realt planerade byggandet som skall prioriteras på kreditmarknaden. Vi har heller inte någon annan uppfattning i princip. Frågan om att underlätta förvärv av äldre småhus får prövas av den nu sittande bostadsrättsutredningen, vilken bör ha bättre möjligheter att få fram snabba förslag än en nytillsatt ytterligare utredning. Det är också angeläget att bostadsrättsutredningen tar upp frågan om möjligheterna till behovsprövade prioriterade lån för förvärvskostnader i samband med ombyggnad, modernisering och energisparande renovering — frågor som tagits upp i motionerna 790 och 2099. Däremot har finansutskottet i sitt betänkande, liksom civilutskottet i sitt yttrande, i huvudsak gått förbi den i motionen 2099 berörda frågan om amorteringsvillkoren för bottenlån vid nybyggnad, där byggnationen sker utanför detaljplanelagt område och där kreditinstituten inte ger lån upp till de statliga bostadslånens undre gräns. För nyproduktion på landsbygden i områden där utomplansbestämmelser gäller är lånemöjligheterna i dag ofördelaktigare än när det gäller nybyggnation inom stadsplanelagt område. Där utomplansbestämmelser gäller kan bottenlån erhållas vid 30 96 av pantvärdet, medan motsvarande siffra när det gäller stadsplanerade områden är 70 26. Länsbostadsnämnden garanterar resterande krediter upp till 95 26 av pantvärdet. Vid denna fördjupning av statslånen blir emellertid amorteringstiden kortare än när bottenlån upp till 70 96 kan avlyftas i särskilda låneinstituts bottenlån. Följaktligen blir den årliga boendekostnaden högre vid nybyggnation inom områden där utomplansbestämmelser gäller. Herr talman! Vi anser att denna orättvisa för människor som bor eller vill bosätta sig på landsbygden bör avskaffas.

Herr talman! Syftet med samhällets konsumentpolitik är, som jag ser det, att steg för steg flytta fram konsumentens position på marknaden. Näringslivet har överlägsna resurser till sitt förfogande när det gäller att övertala och locka och därmed också snedvrida och försvåra rationella köpbeslut från konsumenternas sida. Konsumenten är den svaga parten i sammanhanget, och det är därför en viktig uppgift för samhället att stödja konsumenterna och förbättra deras ställning på marknaden. Marknadsekonomins effektivitet är ju bl.a. beroende av i vilken utsträckning som den kan tillgodose konsumenternas önskemål, om dessa ges möjlighet till ett självständigt och rationellt val av produkter. Nu är det tyvärr så att de metoder som företagen använder i sin marknadsföring till stor del är inriktade på att inskränka konsumenternas fria och självständiga ställning. Det gäller både i praktiken och — vad värre är — i de läroböcker som morgondagens företagsledare använder i sin utbildning. I motsats till vad som görs gällande är den undervisning som vanligtvis ges vid handelshögskolorna i det här landet klart inriktad på att försämra marknadsekonomins funktionssätt i stället för tvärtom. Det sker genom att lära ut olika knep och metoder att med marknadsföringens hjälp försvåra rationella beslut för konsumenterna. Detta har på ett övertygande sätt visats bl.a. i en kritisk granskning av läroböcker i marknadsföring som gjorts av nationalekonomidocenten Ernst Jonsson vid Stockholms universitet. Redovisningen görs i boken Konsten att förföra konsumenten, och den är väl värd att läsas också av de borgerliga ledamöterna i näringsutskottet, när vi nu behandlar motioner som Har att. göra med förbättringar i marknadsföringslagen. Det finns för vår del anledning att återkomma vid ett senare tillfälle till de slutsatser som kan dras av Ernst Jonssons rapport. Den visar ändå, tillsammans med alla andra vittnesbörd, vilken jätteuppgift som den statliga konsumentpolitiken ännu har framför sig. De fem motioner som vi behandlar i dag angående förbättringar av marknadsföringslagen innehåller i och för sig allihop angelägna konsumentkrav. I de flesta av de frågor motionerna tar upp pågår dock utredningar och förhandlingar, där konsumentverket är inblandat. Vi har därför för dagen inte velat driva de här frågorna vidare från socialdemokratiskt håll, utan vi avvaktar resultatet av pågående överläggningar. På en punkt har vi dock en reservation. Det gäller kravet i den socialdemokratiska motionen 766 av Hans Pettersson i Helsingborg och Bengt Silfverstrand på skärpta åtgärder mot kombinerade utbud, som är en av de finurliga åtgärder som företagen använder sig av för att vilseleda konsumenterna. Ett kombinerat utbud är t.ex. att den som prenumererar på Damernas Värld får en flaska fransk parfym så att säga på köpet. Vi vill på samma sätt som konsumentverket ha en lagstiftning som ger möjlighet att inskrida mot kombinerade utbud som i första hand har till syfte att försvåra för konsumenten. Sådana möjligheter finns inte med nuvarande marknadsföringslag. Utskottsmajoriteten säger dock nej till en skärpt lagstiftning mot kombinerade utbud, med motiveringen att utvecklingen inte på något avgörande sätt visat på ett behov av någon skärpning i lagstiftningen. Vi hävdar dock att detta stämmer dåligt med verkligheten, och det tycker vi också att konsumentverket visat i sitt remissvar till utskottet över motionen. Den borgerliga majoriteten i näringsutskottet har alltså här valt att ställa sig i motsatsställning inte bara till konsumentverket och de synpunkter verket redovisar i sitt remissvar utan också till konsumentoch löntagarrepresentanterna i marknadsdomstolen. Konsumentverket redovisar i sitt remissyttrande att man fått in över 800 anmälningar på detta område men inte kan göra särskilt mycket med hänsyn till nuvarande lagtext och den inställning som marknadsdomstolens majoritet har. Därför tycker vi att kravet på en skärpt lagstiftning är befogat. Vi kan också jämföra situationen med den i våra nordiska grannländer. Motsvarande lagstiftning på det här området finns nämligen i Danmark, Finland och Norge. Den syftar till att motverka användning av kombinerade utbud i strid med konsumentintresset. I Danmark är kombinationserbjudanden tillåtna om varorna är av samma slag eller tilläggsvaran har obetydligt värde. I Finland krävs att varorna har ett uppenbart sakligt samband för att den här typen av utbud skall tillåtas. I Norge är det tillåtet att kombinera varor under förutsättning att de har ett brukssamband och att det är naturligt att köpa dem ihop. Det är sålunda tydligt att dessa länders lagstiftning präglas av en restriktivare inställning än den svenska lagstiftningen på den här punkten. Vi tycker från socialdemokratiskt håll att vi i varje fall borde försöka nå upp till nordisk nivå när det gäller att skydda konsumenten och driva en aktiv konsumentpolitik. Som regel ligger vi ju före de andra nordiska länderna. Här är ett område där vi klart ligger efter.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

Herr talman! I näringsutskottets betänkande 1979/80:12 behandlas fem motioner från föregående riksmöte, med anknytning till marknadsföringslagen. Marknadsföringslagen, som infördes 1970, har bl.a. till ändamål att främja konsumenternas intressen i samband med näringsidkares marknadsföring av varor, tjänster och andra nyttigheter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter eller näringsidkare. För tillämpningen av lagen svarar konsumentverket, KO och marknadsdomstolen. På det konsumentpolitiska området sker, som Lennart Pettersson nyss har påpekat, ständigt ett arbete för att förbättra och förstärka konsumenternas ställning. Ett omfattande lagstiftningsarbete har ägt rum under de senaste tio åren. Detta arbete har karakteriserats av att man steg för steg sökt värna konsumenternas ställning och successivt sökt vägleda dem till rationella val. Flera utredningar arbetar också med att se över olika konsumentfrågor. Utskottet har i betänkandet redovisat en del av det arbete som pågår för att förbättra konsumenternas ställning, då speciellt med inriktning inom marknadsföringslagens områden. Utskottet är helt överens om behandlingen av motionerna 767, 1077, 2004 och 2010. De frågor som aktualiseras i dessa motioner ingår i de uppgifter som olika utredningar har att se över eller är på annat sätt föremål för uppmärksamhet, då främst från konsumentverket. I motion 766 föreslås en ändring av marknadsföringslagen med syfte ”att helt förbjuda s.k. kombinerade utbud”. I dag kan man genom 8 § marknadsföringslagen reglera kombinerade utbud och även straffbelägga sådana erbjudanden där varorna saknar naturligt samband och förfarandet försvårar för konsumenten att bedöma erbjudandets värde. När frågan om en skärpning av marknadsföringslagen senast var under övervägande — det var 1976 —- instämde utskottet i den socialdemokratiske handelsministerns uttalande, vilket innebar att en skärpning av lagen inte var befogad. Handelsministern anförde att de straffsanktionerade specialbestämmelserna i lagen måste ha ett klart angivet tillämpningsområde och att detta var en anledning till att inte förändra lagen. Vid behandlingen av motion 766 har majoriteten i utskottet ansett att det fortfarande är tillräckligt med den möjlighet som marknadsföringslagen ger att utöva kontroll och sanktioner mot missbruk vid marknadsföring av s.k. kombinerade utbud. Utskottet delar konsumentverkets uppfattning att ett totalförbud mot kombinerade utbud i enlighet med motionärernas yrkande inte är påkallat; dessa kan i vissa fall vara förmånliga för konsumenterna. Ett allmänt förbud mot att marknadsföra kombinerade utbud skulle också kunna hindra en i och för sig önskvärd lansering och utveckling av nya produkter. Majoriteten i utskottet anser att utvecklingen sedan frågan senast var uppe till behandling inte ger anledning till den förändring i syfte att skärpa marknadsföringslagen som socialdemokraterna i utskottet föreslår i den reservation som man fogade till utskottsbetänkandet. Lennart Pettersson påpekar att konsumentverket och KO sedan 1971 har handlagt ungefär 800 ärenden. Ja, det stämmer. Men när man ser på dessa 800 ärenden skall man i beräkningen också ta med att varje anmälan oftast blir ett ärende i det statistiska materialet. Om t.ex. 25 personer till KO anmäler samma erbjudande, kan det bli 25 ärenden, på grund av att olika befattningshavare handlägger ärendena eller till följd av att de inte är identiskt lika. Varje ärende förs alltså in i statistiken. Det är något som man skall ta med i bedömningen, när man tittar på dessa 800 ärenden som konsumentverket har handlagt. Jag försvarar i och med detta inte de kombinerade utbuden, utan påpekar bara att det är viktigt att ta med detta i bedömningen. Utskottet instämmer med remissorganen när det gäller att möjligheterna till kombinerade utbud måste bevakas och beivras när de missbrukas, men vi anser att den nuvarande lagstiftningen ger konsumentverket-KO och marknadsdomstolen möjligheter att på ett effektivt sätt bevaka och åtgärda missbruk. Utskottet är f.n. inte berett att förorda någon översyn av bestämmelserna i 8 § marknadsföringslagen. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande nr 12.
Herr talman! Ingegärd Oskarsson sade att den borgerliga majoriteten instämmer med remissinstanserna, såvitt jag förstår närmast konsumentverket, när det gäller att missbruken av de kombinerade utbuden måste bevakas. Det hade då varit lämpligt om majoriteten hade fullföljt instämmandet genom att följa den linje som remissinstansen tycker är riktig, nämligen att få fram en skärpt lagstiftning för att just beivra missbruken. Här står alltså intressenter mot varandra — konsumentverket, som värnar om konsumenternas ställning i marknadsekonomin, och näringslivets organisationer, främst företrädda av en underavdelning till Industriförbundet. Centerpartiet och övriga borgerliga partier har, trots de missbruk som konsumentverket har kunnat påvisa att det inte kan beivra, ställt sig på Industriförbundets sida. Det verkar inte vara fråga om någon större omsorg om konsumenterna från utskottsmajoritetens sida. Dessutom gäller inte längre den hänvisning som utskottsmajoriteten gör till förre handelsministern Kjell-Olof Feldts bedömning att man i samband med behandlingen av propositionen 1975/76:34 inte skulle företa den skärpning som då påyrkades. Handelsministern hänvisade i det läget till att marknadsföringslagen var ny och att lagpraxis inte hade utvecklats. Nu vet vi hur den har utvecklat sig, och vi vet att konsumentverket inte kommer åt det missbruk som verket borde komma åt. Det finns många exempel på det i verkets remissyttrande. Därför borde den borgerliga utskottsmajoriteten ha gått med på den förändring som den socialdemokratiska utskottsminoriteten här pläderar för. Vi har inte velat gå så långt som motionärerna. Ett förbud jäms över mot kombinerade utbud kan innebära att ett och annat kombinerat utbud som är renodlat till fördel för konsumenten också skulle försvinna. Men vi erbjöd den typ av kompromiss som konsumentverkets linje innebar. Utskottsmajoriteten kunde ha gått på den linjen i stället för att bara sopa problemen under mattan.
Herr talman! Marknadsföringslagen infördes 1970, och det jag hänsyftade till var att handelsministern inte ansåg det vara lämpligt med en skärpning av denna lag. Det var 1976, och då hade man ju redan en viss erfarenhet av hur marknadsföringslagens tillämpning utföll.

Herr talman! Jag vill säga till Ingegärd Oskarsson att det finns inga utredningar på gång på detta område. Det finns utredningar på gång som berör övriga områden, och det är andra motioner som behandlas i samma betänkande som tar upp dem. Vad det är fråga om är att ta ställning till ett klart uttryckt önskemål från konsumentverkets sida att det skall bli en lagändring som innebär att man kan ta itu med klart missvisande kombinerade utbud, som nu kan fortgå därför att lagtexten är alltför snäv. Dessutom har problemet förvärrats just genom att konsumentoch löntagarintressena i marknadsdomstolen inte har kunnat få gehör för sin uppfattning att man bör göra en något vidare lagtolkning när det gäller 8 § i marknadsföringslagen än som marknadsdomstolens majoritet har velat ansluta sig till. Vi har haft testfall, och de visar klart att den snäva lagtolkningen gäller fortfarande. Hade man från utskottsmajoritetens sida varit intresserad av att värna om konsumentintresset hade man kunnat ställa sig bakom det förslag till lagändring som konsumentverket och reservanterna för fram. Det är rena undanflykter som Ingegärd Oskarsson för till torgs när hon talar om utredningar. Det finns inga utredningar på detta område som är i verksamhet. Vad det är fråga om är en klar framställning och ett klart önskemål från konsumentverkets sida.
Herr talman! Jag vill än en gång betona att det faktum att majoriteten i utskottet inte är överens med minoriteten om att skärpa lagen inte betyder att vi är ointresserade av dessa frågor eller att vi inte ser allvarligt på detta. Men vi anser att man genom marknadsföringslagens nuvarande utformning har möjlighet att både komma åt och beivra överträdelser på detta område.